Herr talman! Jag vill tacka miljöoch energiministern för svaret på min interpellation om en internationell luftvårdsfond. Det var vid hemkomsten från jordbruksutskottets studiebesök i södra Polen som jag framställde interpellationen. Vi blev alla där mycket brutalt påminda om allvaret i den situation som nu råder i hela Europa men som kanske är allra värst just i den delen av Centraleuropa. Vi fick se hur skogarna dör och hur byggnader fräts sönder. Vi fick rapporter om att även jordbruksproduktionen minskar med nära 30 960 på grund av luftföroreningarna. Vi fick höra hur hälsoeffekterna kommer gradvis, med sämre hälsa bland människorna i denna del av landet. Vi besökte ett stort stålverk, där man berättade att produktionen visserligen var olönsam men att man var tvungen att fortsätta därför att investeringar hade gjorts. När vi frågade om reningen sades att man var på väg att klara en del. Det visade sig att det bara var stoftrening och att man över huvud taget inte hade börjat med svavelrening. Det kanske mest deprimerande av alltihop var att vi vid kontakt med det polska miljöskyddsinstitutet fick mycket nedslående rapporter. Man har 25-åriga planer. Dem rullar man framför sig, för man tycks inte komma närmare målet. Man hoppades att efter en tioårsperiod kunna vända kurvan och att efter ytterligare 15 år kunna minska föroreningarna i luften. Detta är bara en illustration till vad som händer i Europa och naturligtvis även i andra delar av världen. Centern har i riksdagen lagt fram förslag till hur man skall kunna skynda på det internationella samarbetet. Vi har föreslagit att regeringen skall ta initiativ till internationella teknikoch industrimässor. En sådan kommer att genomföras i Göteborg på initiativ av centern där. Vi har föreslagit exportkreditgarantier för export av t.ex. reningsteknik. Vi har också föreslagit att man skall intensifiera det vetenskapliga samarbetet genom att skapa ett Miljö-Eureka. Det är alldeles uppenbart att det är finansieringsoch valutaproblem som i många länder förhindrar effektiva åtgärder — åtgärder som i och för sig är lönsamma, men när inte pengar finns kommer de inte till stånd. Det var det som låg bakom centerförslaget om en internationell luftvårdsfond, som riksdagen biföll 1985. Man sade då att förslaget om en internationell luftvårdsfond förtjänar att vidare övervägas av regeringen. Vi har ju blivit bönhörda i och med det statsrådet har sagt, att man håller på att överväga förslaget. Men vi hade kanske inte avsett att man skulle överväga det i så många år, även om detta var i överensstämmelse med riksdagsbeslutet. Nu säger Birgitta Dahl att man diskuterar denna fråga inom ramen för FN:s konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar, men att motståndet är mycket stort. Jag skulle vilja fråga, för att få litet mer klarhet i detta: Vilka är det som är emot och finns det några som är för? Det tror jag är intressant för oss och för den svenska hemmapubliken att få reda på. Brundtlandkommissionen har tagit upp de här problemen. Man har där slagit fast att det finns behov av nya automatiska finansieringsformer. Man har också föreslagit hur pengar skall kunna skaffas, t.ex. genom skatt på internationell handel, skatt på handelsöverskott, skatt på lyxvaror, parkeringsavgifter för satelliter m.m. Vad är statsrådets kommentar till de här förslagen? Kan vi ställa upp på dem? Det finns samstämmiga drag i det svar som har lämnats på min och på Olof Johanssons interpellation. Det står på flera ställen att regeringen ”verkar för” och ”arbetar aktivt”. Naturligtvis skall vi hoppas att regeringen arbetar och verkar. Men det vore intressant att få veta på vilket sätt regeringen arbetar i de här sammanhangen. Jag vill också ta upp frågan om det vetenskapliga samarbetet i anslutning till vad som har sagts om ett institut här i Stockholm. Kan man förvänta sig att regeringen också ställer sig positiv till centerns förslag om ett utvidgat internationellt samarbete, att man vill driva frågan om ett Miljö-Eureka?

Herr talman! Jag är naturligtvis också till freds med tonen i debatten. Birgitta Dahl har, i varje fall i medias ögon, etablerat sig som något slags riksdagsvariant av trädkramarna: en s.k. centerkramare. Vi tål det också. Men låt mig i det här sammanhanget vara litet mer kritisk. Vad jag syftade på var den allmänpolitiska debattens inledning — jag känner mycket väl till att ni hade en debatt här i går, men det var inte den jag kritiserade. Jag skall ta upp en konkret sak, som diskuterades också i går, nämligen freonen. Det krävs en 80-procentig reduktion av utsläppen för att situationen inte skall förvärras, och i dag fortsätter ökningen av utsläppen. Jag tog upp det i inledningen till allmänpolitiska debatten — jag tycker uppriktigt sagt att det som pågår är en fortlöpande skandal. Här kommer den ena rapporten efter den andra — det började med Asea, sedan Gambro och därefter skumgummimadrasstillverkarna i Småland, och det är väl bara toppen på isberget. Vi klarar alltså inte kontrollen på hemmaplan, vi klarar inte att leva upp till det vi kräver av andra att de skall göra. Det är naturligtvis en sak som måste bli föremål för omedelbara och snabba åtgärder från regeringens sida —- ingen annan kan egentligen handla konkret för att hantera situationen. Jag vill påminna om att det var efter centerförslag, som riksdagen biföll 1985, som vi fick i gång arbetet för ett åtgärdsprogram för att begränsa freonanvändningen. Det var ett förslag som vi väckte första gången 1983. Dessförinnan hade vi i regeringsställning drivit på arbetet med en internationell konvention om ozon och förbjudit sprayförpackningar och annat. Det är klart att vi då upplevde att det tar oerhört lång tid i de internationella sammanhangen. Vi vet av egen erfarenhet att det finns betydande problem, men jag vill konkret fråga miljöoch energiministern: Vad tänker regeringen göra för att se till att vi på hemmaplan kan hantera de oacceptabla och okontrollerade utsläpp som vi just nu har på freonområdet? I övrigt skall jag be att få återkomma.

Herr talman! Först några ord om freonen. Jag upplever, Olof Johansson, situationen på motsvarande sätt, det vill jag gärna säga. Regeringen begärde i december 1985 från naturvårdsverket dels en ingående redovisning av var freon används och hur mycket, dels ett aktionsprogram. Båda rapporterna blev starkt försenade. Detta är anledningen till att det inte var möjligt för regeringen att lägga fram ett förslag till förra riksmötet. Dessutom har vi nu upptäckt steg för steg och med stigande förskräckelse, jag använder gärna det ordet, att rapporterna icke innehöll en fullständig redovisning. Jag tror inte att det finns någon länsstyrelse — länsstyrelse är tillsynsmyndighet i dag —- som skulle kunna ge en sådan. Det var därför som jag i går i frågedebatten meddelade att jag nu kommer att ta initiativ till en korrekt redovisning, fullständig och heltäckande. Vi skärper också lagstiftningen. Den nuvarande miljöskyddslagen ger visserligen länsstyrelserna både rätt och skyldighet att övervaka och ingripa i dessa fall, men den lämnar åt dem också ansvaret att ta initiativ. Lagen ger även naturvårdsverket, som kan utfärda instruktioner, ansvaret att också göra detta och göra det frivilligt. Därför arbetar vi intensivt med frågan hur vi skall få en lagstiftning som är heltäckande. Bertil Fiskesjö gav en missvisande bild i går. Han sade att det skulle ha funnits ett förslag om en sådan ändring redan 1985 i det förslag till ny miljöskyddslag som naturvårdsverket hade lagt fram, men detta var inte korrekt. Det har vi kontrollerat. Något sådant förslag återkom inte i naturvårdsverkets förslag till aktionsprogram som kom i maj i år. Våra utsläppsregler tillhör de hårdaste, jag vill inte säga att de är de allra hårdaste, men på vissa områden, t.ex. när det gäller bilavgaser, är vi föregångare, i varje fall i Europa. Det är utan tvivel på det sättet. Och det kommer ytterligare förslag på alla dessa områden i den samlade propositionen, generellt om luftföroreningarna och havsföroreningarna och speciellt om tunga fordon.

Vi lade ned mycket arbete på att utarbeta ett sådant program inför vår partikongress och för att förankra detta och medverka till att det skulle få ett starkt stöd. Kongressens sätt att behandla detta program var en mycket stark och tydlig manifestation. Vi har valt att samla alla förslag i en enda proposition. Detta är skälet till att vi inte framlägger delförslag under hösten — vi vill ge en samlad, positiv redovisning av hur vi skall möta de krav som bl.a. Världskommissionen har framfört. För min del tycker jag att detta är att arbeta offensivt och konstruktivt och att ge en helhetsbild av arbetets inriktning. Miljövårdsberedningens sätt att arbeta är också ett instrument för detta. I beredningen sitter bl.a. de ministrar som har särskilt viktiga ämnesområden i detta avseende tillsammans med några framstående personer inom miljöområdet. Vi tycker inte att vi skall behöva en särskild miljökommission. När miljöoch energidepartementet, miljövårdsberedningen, regeringen och riksdagen behandlar dessa samlade program kommer de att fungera som en sådan kommission. Myndigheter med ansvar på detta område skall naturligtvis också medverka i det arbetet. I det internationella arbetet samlar vi regelbundet alla dem i regeringskansliet och dem bland våra myndigheter som skall samverka i det internationella förhandlingsarbetet, för att gå igenom strategin. Avsikten med att lämna en samlad redovisning i propositionen i vår är inte att vi så att säga skall komma med en skrytvals om vad som har gjorts, utan det är ett led i att komma med en samlad redovisning av strategin för miljöarbetet här hemma och utomlands. Jordbruksutskottet kommer dessutom under hösten att få en samlad redovisning av hur regeringen arbetar med dessa frågor. Det finns för övrigt ett pågående arbete som Sverige är engagerat i som handlar om det som brukar kallas för Miljö-Eureka. Det är viktigt att komma ihåg att varje regering har ett ansvar, inte bara en rätt att välja en arbetsmetod som den finner effektiv. I uppdraget till mig som miljöminister ligger att jag skall verka samordnande och pådrivande i regeringens arbete när det gäller dessa frågor. Vi har systematiska genomgångar av jordbruks-, trafik-, industrioch bostadspolitiken. När det behövs har jag allvarliga samtal med energiministern! Det gäller att se till att det inom varje område inte bara utarbetas avstämningar om vad man inte gör, utan framför allt program om vad man skall göra. Det är denna samlade redovisning som riksdagen kommer att få möjlighet att behandla i vår.

Herr talman! Lars Ernestam har frågat mig vilka konkreta åtgärder regeringen avser vidta inom ett antal områden som rör biltrafiken och avgasutsläppen och i viss mån bruket av ekonomiska stimulanser i trafikmiljösammanhang. Samtliga av Ernestam upprättade frågor bereds för närvarande inom regeringskansliet. Som statsministern redovisat i regeringsförklaringen kommer således trafikoch miljöfrågorna att redovisas i de trafikoch miljöpolitiska propositioner som kommer att föreläggas riksdagen under detta riksmöte. När det gäller bilskrotningsfrågan har regeringen beslutat om en avställningsavgift fr.o.m. den 1 december 1987. I samband därmed gör trafiksäkerhetsverket en genomgång av det centrala bilregistret för att aktualisera detsamma. Dessutom ser regeringen över behoven av en ändring av bilskrotningspremien.

Herr talman! Mot bakgrund av den intensiva debatt vi har om trafiken, diskussionen kring Öresundsbron, osv., fann jag det rimligt att inför riksmötets öppnande väcka en interpellation, där jag tog upp avgasfrågorna i ett samlat grepp. Avgaserna och kväveutsläppen från bilarna utgör en av de viktigaste föroreningskällorna och bör därför diskuteras intensivt i samband med planeringsåtgärder. Jag tog upp frågan om förbättring av avgasreningen för befintliga bilar. Riksdagen har ju mot socialdemokraterna beslutat om stimulanser i fråga om detta. Jag tog upp frågan om alternativa reningssystem. Även i denna fråga har riksdagen enhälligt gjort ett uttalande. Jag tog upp de frågor som gäller skärpning av avgaskraven för lastbilar och bussar. Jag tog även upp kontrollen av hastighetsgränserna, kontrollen av avgassystem, och slutligen tog jag upp en fråga som vi kanske inte har diskuterat så mycket i dessa sammanhang tidigare, nämligen bilskrotningen. När jag nu tackar för svaret och säger att det är synnerligen kort och innehållslöst, hoppas jag att miljöministern inte känner irritation. Menar miljöministern att vi skall lägga lock på miljödiskussionen tills propositionen kommer? Jag skall ta ett exempel. Vi fick ju frivillig katalysatorrening före obligatoriet. Det har visat sig att det har gått mycket snabbare när det varit frivilligt. Om vi dröjer till våren med signaler till dem som arbetar med och förbereder olika stimulansåtgärder för att få ett bättre reningssystem för befintliga bilar, skjuter vi upp frågan ytterligare. För varje år som vi skjuter problemen framför oss får vi ett sämre resultat. Om vi fattar beslutet i vår och inga signaler får gå ut förrän riksdagen har fattat sitt beslut, kommer frågorna upp först 1988/99. Då skall man alltså börja planera för alternativa reningssystem. Det tycker jag inte är tillfredsställande. Det är rimligt att vi skall kunna föra en debatt kring dessa frågor. Detsamma gäller riksdagens ställningstagande i fråga om monopolsituatio nen beträffande reservdelar och service. Jag tycker det är viktigt att få klarlagt om regeringen tänker eller kan fullfölja det beslut som riksdagen har fattat. Det är också rimligt att här i riksdagen få diskutera detta, innan regeringen kommer med en eventuell miljöproposition. I det här sammanhanget vill jag ta upp en fråga som inte diskuterats så mycket i samband med olika former av rening för dieselfordon och av katalysatorrening, nämligen bilskrotningen. Det kan tyckas att det är en ganska sekundär fråga i sammanhanget, men det finns många äldre bilar i trafiken som ligger mycket nära skrotningsstadiet. Som miljöministern känner till har dessa bilar de största utsläppen. Bilskrotningspremien infördes redan 1975, alltså för tolv år sedan. Den är 300 kr., och bilskrotningsavgiften är 250 kr. Sedan 1975 har avgiften och premien varit oförändrade. Statskontoret har sett över det här och redan år 1984 föreslagit att premien skall höjas till lägst 550 kr. Man ansåg att det skulle innebära en stimulans till större skrotningsfrekvens och också få bilägarna att inte ställa ut bilarna i naturen samt bidra till att få bort dessa bilar ur trafiken. Jag vill fråga miljöministern om hon är beredd att ha med bilskrotningsfrågan i den miljöproposition som skall komma. Avställningsavgiften, som statsrådet hänvisade till, får ju motsatt effekt. Den avskräcker delvis bilisterna från att avställa bilarna och får dem att hålla bilarna i gång även under besvärliga tider. Jag tycker att denna fråga, även om den kan upplevas som en detalj i sammanhanget, är viktig att beakta. Jag skulle gärna vilja höra statsrådets synpunkter på detta.

Herr talman! Förutsättningen för en aktiv debatt är att man får någonting att debattera. Nu tycker jag ändå att miljöministern har gått in i debatten. Harmonisering är ofta under debatt, och jag förstår att det finns problem där. Men just i fråga om stimulanser för den befintliga bilparken — en fråga som vi har diskuterat under många år och där vi till slut fått majoritet här i riksdagen, trots socialdemokraternas enträgna motstånd — finns det möjligheter att snabbt gå fram. Där finns det åtgärder att vidta, och det finns också ett system som används i Västtyskland och på många andra håll. Den frågan tycker jag att man kunde ha brutit ut, så att förslag hade kommit fram snabbt. Riksdagen fattade ändå sitt beslut i slutet av 1986. Miljöministern säger att det är modigt av oss att diskutera detta med hänsyn till skatterna. Jag har haft en debatt med finansministern. Finansministern genomförde ju en höjning av accisen för några år sedan, just därför att han ville bromsa bilförsäljningen. Birgitta Dahls enda handlingslinje då var att så snabbt som möjligt få oss att gå över till katalytiskt renade bilar. Då frågade jag finansministern om dessa miljöskäl får väga lätt jämfört med det finansiella och ekonomiska behov som finansministern anser sig ha för att genomföra accishöjningen. På den frågan svarade han ja. Miljöaspekterna fick alltså här stå tillbaka för skatteaspekter. Jag tycker nog att socialdemokraterna på den punkten inte har så mycket att komma med. Beträffande bensinskatten har vi haft synpunkter på fördelningen av skatten på blyfri bensin och annan bensin.

Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar har frågat mig vilka initiativ regeringen tänker ta för att snabbt få till stånd en inventering av gömda och ”glömda” giftupplag, samt vad man tänker göra för att under säkra former oskadliggöra sådana giftanhopningar. Som framgår av regeringsförklaringen kommer regeringen att till riksdagen lägga fram ett förslag om åtgärder mot gamla giftupplag. Detta kommer bl.a. att grundas på miljöskadefondutredningens förslag och den redovisning som regeringen i somras begärde av naturvårdsverket. Under sommaren 1987 har frågan om gamla giftupplag åter blivit aktuell genom att kreosot, som är en giftig produkt, påträffats i Vanån i Vansbro kommun i Kopparbergs läns. Kreosot används som träimpregneringsmedel. Eftersom den totala hanteringen av kreosot inte var närmare känd uppdrog regeringen åt statens naturvårdsverk att före den 1 oktober 1987 redogöra för var i landet träimpregneringsverksamhet förekommer eller har förekommit. Naturvårdsverket skulle samtidigt redogöra för vilket behov det finns av att göra ytterligare inventeringar av upplag av avfall eller andra miljöfarliga kvarlämningar. Redogörelsen skulle också innehålla ett förslag till hur inventeringarna skall göras och vilka undersökningar som bör genomföras vid upplagen. Naturvårdsverket har i sin redovisning presenterat en sammanställning över kända träimpregneringsanläggningar. Ytterligare inventeringar av industriella avfall föreslås av verket. Detta gäller i första hand fiberbankar vid skogsindustrin, sågverk med doppningsanläggningar, kloralkaliindustri, gasverk och vissa andra platser där det finns eller har funnits kemisk industri. Naturvårdsverket föreslår att inventeringarna genomförs av länsstyrelserna i samarbete med kommunerna. Vid naturvårdsverket pågår arbetet med att ta fram anvisningar för hur sådana undersökningar bör göras. Miljöskadefondutredningen har i maj i år redovisat ett förslag till hur ett fondsystem för återställningsåtgärder och ersättning vid miljöskador borde vara uppbyggt. I utredningen finns bl.a. en översikt över upplag. Vid remissbehandlingen av utredningen har ett antal remissinstanser redovisat sammanställningar över kända upplag. Ett omfattande arbete har redan tidigare utförts för kartering av äldre kommunala avfallsupplag. Arbetet utfördes av kommunerna på naturvårdsverkets initiativ och redovisades år 1984. I karteringen gjordes samtidigt en bedömning av vilka avfallsupplag som borde åtgärdas och vilka som innebar liten eller ingen risk för miljön. Vissa specifika branscher har också inventerats, nämligen gruvindustri, järnoch stålverk och glasbruk. Karteringarna och undersökningarna med den mätverksamhet som hör dit innebär ett omfattande arbete, och det kommer att ta tid innan samtliga upplag har inventerats. Karteringarna kommer löpande att ge information om upplag som bör saneras. För äldre upplag kan det många gånger vara svårt att finna vem som är juridiskt ansvarig för återställningsarbetet, och vem som alltså är ansvarig för att betala arbetet. Detta är ett av de problem som bereds i regeringskansliet i anslutning till miljöskadefondutredningens förslag om en miljöskadefond. Vidare förbereder regeringen åtgärder för att förbättra miljön som helhet för vissa särskilt förorenade områden. Jag syftar bl.a. på de planerade satsningarna för att förbättra vattnet i Dalälven. I samband med Dalälvsprojektet planeras inventeringar av avfallsupplag som kan förorena Dalälven. Inventeringarna kommer att inriktas mot metallutsläpp från gamla gruvupplag. Regeringen kommer senare att föreslå riksdagen att medel om totalt 100 milj.kr. avsätts för återställningsåtgärder i området.

Herr talman! Jag tycker att det är intressant och roligt att höra att en lantbrukare från Hallands län så engagerar sig för miljöfrågorna i Stockholm. Som stockholmare vill jag uttrycka min tacksamhet för detta. Jag vill också gärna ställa en fråga till Birgitta Dahl. Det gäller perspektivet på luftmiljöns utveckling, hur den har förändrats. Har Birgitta Dahl möjlighet att vid detta sammanträde ge några uppgifter om hur hon har sett på luftföroreningarnas förändring? Jag tycker att det vore värdefullt att ha sådana uppgifter såsom ett underlag. Det är sant att vi måste vidtaga kraftfulla åtgärder för att reducera det avfall i form av avgaser osv. som vi har i Stockholm. Samtidigt vill jag understryka att Stockholm faktiskt är en ganska behaglig del av världen att leva i. Av den diskussion som har förts här tidigare kan man få intryck av att Stockholm skulle vara i behov av utomordentligt genomgripande åtgärder. Då kan man ju fråga sig hur det kommer sig att det är så förfärligt många människor som vill bo i den här staden, och inte minst i innerstaden.

Men riktigt så är det ju ändå inte. Det tyder trots allt på att staden har vissa små fördelar, som gör den attraktiv för människor att bo i.

Herr talman! Om det är några frågor som vi måste se på nationellt — ja, globalt — så är det miljöfrågorna.

Stockholm är en vacker stad, Stockholm har många fördelar, Stockholm har i många avseenden attraktiva miljöer — jag är den förste att erkänna det. Men det är alltså cyniskt att försöka resonera bort de miljöproblem som finns. Jag tror att jag har Birgitta Dahl helt på min sida när jag säger att här behövs kraftfulla åtgärder — det har hon också sagt i sitt svar — för att göra Stockholm bättre för stockholmarna. När jag sedan med ett regionalpolitiskt tänkande vill kämpa för att hela Sverige skall leva och vill bromsa inflyttningen till Stockholm, så är det lika mycket av omtanke om stockholmarna som av omtanke om dem som vill bo kvar ute i bygderna. Jag är inte förvånad över att Birgitta Dahl inte går upp och svarar. Koleldningsanläggningen i Värtan har framställts som någonting som man kanske har varit nödd och tvungen till för att klara kärnkraftsavvecklingen. Det är i verkligheten fråga om ett missgrepp, som medför att vi väsentligt minskar möjligheterna att utnyttja det värmeunderlag som Stockholm innebär. Det flerdubblar miljöföroreningarna. Jag vill ännu en gång vädja till Birgitta Dahl: Ta chansen! Den finns i det ärende som ligger hos regeringen. Stoppa detta kolkraftverk nu! Om det inte görs, kommer domen att bli mycket hård. Värderingen av ett framsynt beslut kommer att bli mycket hög om Birgitta Dahl verkligen tar mod till sig och fattar ett förnuftigt beslut i denna fråga.

Herr talman! Centerpartiet förklarar sig ofta vara en stark anhängare av en mycket snabb avstängning av kärnkraften. Men när det gäller att på olika områden utveckla teknik som kan möjliggöra detta, då är man utomordentligt restriktiv i sina bedömningar. Jag vill gärna fråga — kanhända statsrådet kan hjälpa mig att få svar på det — vad som skulle hända om man i Stockholm gjorde som herr Franzén vill och avbröt arbetet på den anläggning som är under uppförande i Värtan. Som jag förstår det, skulle man då hänvisas till att under en lång tid fortsätta att använda den anläggning som står där nu, och miljökonsekvenserna av det skulle ingalunda vara till fördel för luften i Stockholms innerstad. Annars tycker jag, herr talman, att vi i Stockholm har varit ganska skickliga att sköta stora delar av vår miljö. Jag minns att man för inte så länge sedan inte kunde fiska strömming förrän man kom utanför Vaxholm. Nu kan man bada i Stockholms vatten. Det har vi klarat av på ett mycket fint sätt och utan många pekpinnar från andra delar av landet. Tvärtom är Stockholm i de avseendena ett exempel för världsstäder runt om. Beträffande luften får vi erkänna att den inte är bra, även om vi har lyckats minska svavelhalterna. Bilarna är ett problem, och därför krävde vi från det parti jag tillhör att man snabbare skall gå över till rening av avgaserna än vad riksdagen fattat beslut om. Det är synd att vi har förlorat ett antal år som, rätt använda, hade inneburit att vi snabbare fått bättre luft i Stockholm. Kringfarterna kan vara en lösning, självfallet under förutsättning att man använder kringfarterna till att också reducera innerstadsbilismen. Sedan vill jag säga, att vi som haft lyckan att under praktiskt taget hela vårt liv få bo i Stockholms innerstad inte för egen del önskar en stor tillströmning av människor till vår stad. Vi behöver inte det. Det är helt riktigt att det leder till ökad trängsel och andra problem. Men vi vill inte — jag vill inte i varje fall — genom olika åtgärder hindra människor från att uppleva glädjen och lyckan att bo i Stockholm.

Herr talman! Energiministern försäkrade i interpellationssvaret att skyddet för de fyra outbyggda huvudälvarna är tillräckligt. Men alldeles uppenbart finns aktörer som arbetar för att skyddet av dessa älvar skall rivas upp. Exploateringsintressen står mot bevarandeintressen. Vattenfall och andra fortsätter att propagera för en utbyggnad av Kalixälven. Byggnadsarbetareförbundets tidning pläderade nyligen för en utbyggnad av Torne älv. LO-ordföranden Stig Malms förslag om en lokal folkomröstning om orörda Norrlandsälvar hade som uppenbar orsak att han önskar få en utbyggnad. En folkomröstning skulle självfallet tas till vara av exploateringsintressena för en intensiv kampanj, med utnyttjande av de ekonomiska resurser dessa aktörer förfogar över. Förslaget från Stig Malm blir begripligt bara om det är ett försök att ge exploatörerna ett nytt tillfälle. Att begära lokal folkomröstning bara med önskan att understryka vad riksdagen redan sagt ter sig föga meningsfullt. Det är också bara drygt två år sedan som energiminister Birgitta Dahl själv i ett förslag till riksdagen begärde att få genomföra förstudier för eventuell utbyggnad även i de fyra huvudälvarna. Jag litar på att Birgitta Dahl menar allvar när hon nu säger att de ”orörda älvarna inte skall tas i anspråk”. Men vägen till den ståndpunkten hos regeringen har varit krokig, och exploateringsintressena är uppenbart inriktade på att fortsätta sina aktioner i syfte att få bygga ut. Statsrådet hänvisar till att riksdagen redan år 1972 på socialdemokratiskt förslag lade fast riktlinjer i den fysiska riksplaneringen i avsikt att skydda ett stort antal outbyggda älvar och älvsträckor. Men detta skydd från 1972 hade inte den styrka som man trodde att det skulle ha, vilket också Görel Thurdin påpekat. Tvärtom gavs 1985 ett närmast chockerande exempel på hur lätt ett lagskydd kan rivas upp. Det gäller Edängeforsen. Denna var lagskyddad genom den fysiska riksplanen. I en proposition föreslog Birgitta Dahl att detta skydd skulle vara kvar. De instanser som har yttrat sig i frågan — kommuner, naturvårdsverket, organisationer och andra — hade uttalat sig i samma riktning. Det fanns dock två undantag: Svenska kraftverksföreningen och Svenska byggnadsarbetareförbundet. Likväl beslöt riksdagsmajoriteten att riva upp skyddet för Edängeforsen. I kammaren röstade inte en enda socialdemokrat för Birgitta Dahls förslag om att bevara lagskyddet. Samtliga hennes partikamrater i riksdagen gick i stället samman och röstade igenom en moderat partimotion som handlade om att möjliggöra en utbyggnad av Edänge. Mot den bakgrunden har Edänge i dag en nyckelroll när det gäller trovärdigheten i det som sägs om ett bevarande av orörda älvar och älvsträckor. Birgitta Dahl och regeringen har ännu inte tagit ställning till om man skall säga ja eller nej till ansökan om att få bygga ut Edänge. Jag skall inte här försöka pressa Birgitta Dahl att ge något slags förhandsbesked i den frågan. Den var ju för övrigt uppe till diskussion här i kammaren tidigare i dag. Jag hoppas självfallet att Birgitta Dahl vill arbeta för att bevara Edänge och att hon är beredd att argumentera starkt mot andra krafter i regeringen eller i dess närhet som vill ha en utbyggnad. Frågan om Edänge är alltså denna höst en verklig förtroendefråga. Ett ja till en utbyggnad av Edänge skulle visa att exploateringsintressena har vunnit. Dessa har i så fall fått igenom ett kraftverksbygge, trots att Edängeforsen var en av de älvsträckor som gavs skydd i den fysiska riksplanen. Ett ja till en utbyggnad i Edänge skulle därför egga de här intressena att söka använda samma medel också när det gäller nästa objekt. Skyddet genom lagstiftning har ju då visat sig vara ytterst relativt. Det är mot denna bakgrund som man kan se folkpartiets förslag om att förstärka skyddet genom att proklamera de mest skyddsvärda älvarna som svenska nationalälvar. Det finns också andra som föreslår samma sak. Men inte heller ett sådant skydd skulle vara absolut. Vi minns med bedrövelse hur Stora sjöfallet — mitt inne i en svensk nationalpark — offrades. Som Svenska naturskyddsföreningen energiskt har visat är det dock angeläget att göra vad som går när det gäller att göra lagskyddet mot exploatering av viktiga älvar så starkt som det över huvud taget är möjligt. Den konkreta erfarenheten är tyvärr att det hittillsvarande lagskyddet inte är tillräckligt.

Herr talman! Gudrun Norberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta mot Tobaksbolaget för att stoppa reklam för en särskild kvinnocigarett som håller på att lanseras. Kersti Johansson har frågat mig om regeringen avser att vidta någon åtgärd av samma anledning. Margareta Andrén har i en interpellation ställt samma fråga till industriministern. Interpellationen har överlämnats till mig. Jag besvarar frågorna och interpellationen i ett sammanhang. Tobaksmarknaden i vårt land är i princip fri. Svenska Tobaks AB arbetar i konkurrens med andra tobaksbolag. För samtliga gäller dock restriktionerna i lagen med vissa bestämmelser om marknadsföring av tobaksvaror. Vid marknadsföring som vänder sig till konsumenter skall särskild måttfullhet iakttas. Reklameller marknadsföringsåtgärd får inte vara påträngande eller uppsökande eller uppmana till bruk av tobak. Att marknadsföra en tobaksvara som en nyhet strider inte mot lagen eller mot de riktlinjer som konsumentverket utfärdat på området, såvida det sker måttfullt och reklamen inte kan uppfattas som påträngande. Om reklamen innehåller påträngande element eller uppmanar till bruk av tobak kan den i sista hand förbjudas av marknadsdomstolen efter ingripande från konsumentombudsmannen, KO. Tobaksbranschföreningens granskningsnämnd och detaljhandelns tobaksskyltningsråd tar sedan början av år 1987 ansvar för marknadsföringen av tobaksvaror genom s.k. egenåtgärder. Granskningsnämnden granskar all tobaksreklam och vidtar åtgärder om medlemmarna bryter mot reklamreglerna. Jag kan och bör inte här ta ställning till frågan om lagligheten av den aktuella marknadsföringen av en särskild kvinnocigarett. Det ankommer som jag redan sagt på KO och marknadsdomstolen. Med hänsyn till mitt ansvar för hälsopolitiken vill jag emellertid säga följande. All kunskap om tobaksbruk visar på hälsovådliga effekter i många avseenden. Rökningen i vårt land är sedan flera år på tillbakagång, vilket ur hälsosynpunkt är mycket glädjande. Trots detta är rökning fortfarande vanlig i vissa grupper. Detta gäller t.ex. medelålders kvinnor. Den högsta andelen rökare i den svenska befolkningen återfinns just bland kvinnor i 40 och 50-årsåldern. Åtgärder för att minska tobakskonsumtionen måste därför intensifieras och utformas så att de på ett bättre sätt än hittills når kvinnorna. Jag utgår från att de ansvariga myndigheterna i enlighet med gällande lagstiftning granskar de marknadsföringsåtgärder som vidtas i detta fall. Jag ämnar följa detta ärende med uppmärksamhet.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. I svaret uppehåller sig socialministern mest vid de regler som gäller i dag beträffande marknadsföring av tobaksvaror. Hon säger — jag vill också som Gudrun Norberg citera ur svaret — att det ankommer på konsumentombudsmannen och marknadsdomstolen att ”ta ställning till frågan om lagligheten av den aktuella marknadsföringen av en särskild kvinnocigarett”. Det är inte precis något svar på frågan. Längre fram i interpellationsvaret säger socialministern: ”Åtgärder för att minska tobakskonsumtionen måste därför intensifieras och utformas så att de på ett bättre sätt än hittills når kvinnorna.” Det är positivt. Sedan kan man fråga sig: Hur känns det för alla som är engagerade i arbetet med att minska tobakskonsumtionen när Svenska Tobaks AB går ut och lanserar en specialcigarett? Det måste kännas som ett slag i ansiktet. För Tobaksbolagets del går det hela ut på att tjäna pengar — att få fler att röka eller, om man så vill, att få sälja fler cigaretter. Inte tror jag att man från det hållet har en tanke på hur människors hälsa påverkas, och det är detta som känns så horribelt. Här kämpas det för fullt inom den förebyggande vården — på alla plan — för att minska rökningen, speciellt hos unga människor. Stora summor pengar och mycket arbete läggs ned på denna viktiga fråga. Arbetet har också gett resultat — trenden har vänt. Då tycker jag inte det är rimligt att Tobaksbolaget för shöd ekonomisk vinnings skull skall behöva medverka till att mycket av hälsoupplysningsarbetet kanske nu spolieras genom att ytterligare en cigarett lanseras — och då en cigarett speciellt för kvinnor. Även den nya cigaretten innehåller skadliga och cancerframkallande ämnen. Låt mig också säga att jag hör till dem som anser att information och upplysning motverkas av den reklam för tobaksvaror som nu tillåts ske. Årligen lägger Tobaksbolaget ned ca 30 milj.kr. på tobaksreklam, och det är inget tvivel om att syftet är att hålla tobakskonsumtionen uppe. Reklamen syftar dels till att de som röker skall fortsätta att röka, dels till att man skall få nya rökare. Jag har i flera år tillsammans med en partikamrat motionerat om annonsförbud för tobaksvaror. Det har vi gjort därför att vi anser att det är närmast dubbelmoral av samhället att tillåta reklam för något som för människors hälsa är så skadligt som tobak, när samhället samtidigt uppmanar till intensivt arbete för att minska konsumtionen av dessa hälsovådliga varor. Jag har i vart fall svårt att få ekvationen att gå ihop. Men i lagutskottet, som har behandlat motionskravet, har intresset varit svalt. Centern är det enda parti som har reserverat sig för bifall. Innebörden i det svar vi har fått har varit att man har förståelse för motionärernas önskemål. Men efter att, som man säger, utförligt ha övervägt föroch nackdelarna, har man ändå stannat vid att inte begära något förslag till förbud mot annonsering. Jag vill därför fråga om socialministern, som har ansvaret för hälsopolitiken, är beredd att överväga och att också föreslå en ändring av tobaksreklamlagen. Det skulle vara en åtgärd från regeringens sida som enligt mitt sätt att se är väl förenlig med samhällets strävanden att begränsa tobaksbruket. I Sverige beräknas rökningen orsaka 8 000—12 000 för tidiga dödsfall per år, och det är mycket allvarligt.

Herr talman! Socialministern säger att man inte kan granska annonsering 27 oktober 1987 en eller reklamen i förväg. Men jag menar att redan utformningen av förhandsanmälan av den nya cigaretten tyder på att man har gått för långt. I konsumentverkets riktlinjer står det under bedömningskriteriet ”särskild måttfullhet” att marknadsföringen av tobaksvaror skall utformas så, att den så litet som möjligt främjar ett ökat tobaksbruk. Jag menar således att redan annonseringen om den nya cigaretten kommer att leda till att man blir mera nyfiken på att pröva cigaretten. Jag dröjer kvar vid det här med annonseringen. Vi vet att tobaksannonseringen har betydande effekter på tobakskonsumtionen och att denna har ökat under senare år. Visserligen har ett antal människor slutat röka — Gertrud Sigurdsen nämnde siffran 10 000 —, men nya rökare tillkommer ju. Det talas nämligen om ytterligare 20 000 nya rökare varje år. Som jag ser saken har tobaksannonseringen betydande effekter när det gäller den ökade tobakskonsumtionen. I 21 länder i världen — Norge, Finland och Island inbegripna — har man förbjudit annonsering i detta sammanhang. Internationella organisationer, t.ex. WHO, säger att alla former av marknadsföring av tobak bör förbjudas, därför att information och upplysning motverkas av den reklam som sker. När nu Svenska Tobaksbolaget går ut på detta sätt och lanserar ytterligare en produkt —i det här fallet alltså en speciell cigarett för kvinnor — kan det inte kännas speciellt upplyftande för alla dem som i dag intensivt arbetar med information och hälsoupplysning. Jag tänker då inte minst på alla duktiga, engagerade ungdomar som arbetar inom exempelvis Förbundet Rökfri ungdom eller i Stiftelsen En rökfri generation. I mitt hemlän finansierar landstinget det arbete som bedrivs av unga friskvårdsinformatörer, vilka åker runt i hela länet och besöker elever i femte och sjunde klass. Jag tycker att det är ett fint initiativ. Det får inte bli så, att det här arbetet stävjas eller att man tappar intresset för dessa frågor i och med att tobakssortimentet utökas. Jag anser således, socialministern, att regeringen borde vara intresserad för det första av att sortimentet av skadliga tobaksvaror inte utökas och för det andra av att Sverige — precis som WHO vill — förbjuder alla former av marknadsföring av skadliga tobaksvaror.

Herr talman! Rökningen har minskat, sade Gertrud Sigurdsen, men jag tror inte det. Jag tror framför allt inte att den har minskat bland kvinnor utan tvärtom att den har ökat. Enligt uppgift börjar 20 000 människor att röka varje år samtidigt som 10 000 dör av rökning — det blir alltså ett bruttotillskott, om man räknar krasst. Gertrud Sigurdsen sade att hon också har reagerat mot lanseringen av den nya kvinnocigaretten men att konsumentverket inte kan göra en prövning så länge som detta sker inom lagens råmärken. Jag vill då fråga: Skall reklam över huvud taget få förekomma? Varför skall det göras reklam för dåliga produkter, som skadar folkhälsan och som gör att människor dör i tiotusental per år? Jag tycker att Gertrud Sigurdsens argumentering är svag. I detta fall räcker det inte med att luta sig mot en granskningsnämnd eller vänta på att konsumentverket skall reagera. Den åtgärd som borde vidtas är att förbjuda tobaksreklamen över huvud taget. Om man är överens om att detta är ett folkhälsoproblem, vilket jag faktiskt tror att vi är överens om, varför skall man då göra reklam för varan? Vi vet att reklamen lockar nya rökare varje år. Vi har inte alls berört frågan om passiv rökning. Det har förekommit diskussioner och många artiklar om detta också. Passiv rökning orsakar också dödsfall. Det har hänt på arbetsplatser, och den passiva rökningen har även klassats som arbetsskada. Det finns många olika infallsvinklar på Prot. 1987/88:15 problemet, och de ger alla anledning att vidta den åtgärd som innebär förbud 27 oktober 1987 mot reklam för tobak. Eftersom ett sådant förbud finns i andra länder, även nordiska länder, tycker jag att det finns all anledning för Sverige att följa efter. Men jag har ännu inte kunnat höra Gertrud Sigurdsen föreslå en enda åtgärd i den här frågan, varken i den här debatten eller tidigare.